Herr talman! Vi vill från Socialdemokraternas sida förstärka förskolans kunskapsuppdrag för att ge alla barn en mer jämlik skolstart. Det ska finnas personal med utbildning med kompetens i barns språkutveckling vid alla förskolor under hela förskoletiden. Under vår regeringstid tillförde vi 6 000 tjänster till förskolan genom ett riktat statsbidrag. Mindre barngrupper och stöd till barn med särskilda behov är ambitionen och målsättningen. Vi vill ta till vara barns nyfikenhet och lust att lära i förskolan. Barn som har intresse av och mognad för att lära sig läsa och skriva redan i förskolan ska ha rätt till och möjlighet att göra det under ledning av utbildade pedagoger. Vi vill kvalitetssäkra all förskoleverksamhet, oavsett form och huvudman, och skapa garantier för att verksamheten följer läroplanen och har utbildad personal. Vi avvisar bestämt ett system med förskolepeng utan kvalitetskrav eftersom man då riskerar att fler barn börjar skolan utan de nödvändiga grunderna för kunskapsinhämtande. Vi vill göra en avstämning av alla barns språkutveckling före skolstart för att ge förutsättningar att omedelbart sätta in extra insatser i de skolor och klasser som har störst behov. Vi vill att förskoleklassen ska bli en del av ny tioårig obligatorisk grundskola samtidigt som samverkan och samarbetet mellan personal i förskola och skola stärks. Det bör vara naturligt för såväl förskollärare att arbeta i skolan som för grundskollärare att ha hela eller delar av sin tjänst i förskolan. Förskollärarnas ansvar för pedagogiken ska tydliggöras. Det måste också skapas en grund för ett starkare pedagogiskt ledarskap i förskolan. Det måste bli mer pedagogik och mindre administration i ledarskapet. Vi vill ge alla barn gedigna kunskaper i att läsa, skriva och räkna. Samtidigt kräver kunskapssamhället så mycket mer. Insikter om globalisering, klimathot, informationsteknologins utveckling är exempel på ny kunskap som måste få större utrymme i skolan tillsammans med nyckelkompetens som självständigt tänkande, kreativt skapande i grupp, kommunikativ förmåga och entreprenörskap. Sådant här måste naturligtvis också påverka förskolans verksamhet. Vi vill ge den nya tioåriga grundskolan en ny läroplan och nya kursplaner anpassade till dagens och morgondagens samhälle. Vi vill öppna för nya ämnen och nya kunskaper men behålla de grundläggande värden som präglar dagens läroplan. Vi vill skärpa nuvarande lagstiftning, skollagen, för att tydliggöra barnens rätt till omsorg på kvällar, nätter och helger. De som arbetar på obekväma tider ska inte behöva flytta för att få jobb. Cirka hälften av landets kommuner erbjuder i dag inte omsorg på obekväma tider. Jag vill också understryka att svensk förskola har bra kvalitet, är unik, uppskattad av barn och föräldrar, lägger grunden för det livslånga lärandet och har en helhet där leken är grunden för lärandet. Det här är en framgångsrik modell som röner stort internationellt intresse. Den är bra för barnen och skapar en bra grund för skolan. En rad undersökningar visar att barn som gått i förskolan får bättre resultat i skolan. Förskolan är något vi ska framhäva som en positiv del av den svenska välfärdsmodellen, och den uppskattas oerhört mycket utomlands och bland föräldrar och barn. Socialdemokratin har en kvalitetsmässigt bra förskola riktad till alla barn som sitt mål. Maxtaxan som finansierades via ett särskilt statsbidrag är för oss ett första steg mot en avgiftsfri förskola. När avgiftsfriheten är införd har förskolan samma grundläggande förutsättningar som grund och gymnasieskolan. Nu förstår jag naturligtvis att detta inte är aktuellt med den typ av regering vi har i dag, men det är ändå viktigt för oss att framhäva detta som ett mål. Förskolan har också en viktig roll i integrationsarbetet. För invandrarbarn har förskolan en särskild roll för att de ska klara en bra språkutveckling. Barn med goda kunskaper i sitt modersmål har lättare att lära sig svenska. Stöd för barn med ett annat modersmål än svenska är därför viktigt, särskilt för de yngsta barnen som utvecklar språk och identitet. Förskolan har en mycket viktig roll på denna punkt. Kommunerna måste erbjuda modersmålsstöd. Rekryteringsinsatser måste också genomföras för att öka intresset för att arbeta i förskolan. Det handlar om en rad insatser: uppgradering av status, utbildning, lön och inflytande, fortbildning och karriärmöjligheter. Det krävs en nationell kompetens och fortbildningsstrategi. Förskolans yrken är oerhört viktiga, eftersom de handlar om grunden för det livslånga lärandet. Det finns i dag en rad hot mot den svenska förskolan. Den fria etableringsrätten försvårar kommunernas planering och undergräver kvalitetssatsningar i förskolan. Ekonomiska resurser förs då från förskolor till nyetablerade enskilda skolor. Vi anser att kommunerna ska ha beslutanderätten i samband med etableringar. Vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen är också sådant som kommer att dra pengar ur förskolan. Det i sin tur får effekter för kvaliteten. Regeringen är beredd att genomföra vårdnadsbidraget utan att ha gjort en ordentlig konsekvensanalys när det gäller de ekonomiska effekterna för kommuner och förskolor. Detta har bland annat kritiserats hårt av Lärarförbundet, men regeringen och ansvarig minister har inte kunnat ge några relevanta svar. Vi anser att det inte finns någon motsättning mellan föräldrarnas tid med barnen och tiden på förskolan. Barnen behöver båda delarna! Ett av de grundläggande problemen med vårdnadsbidraget är att det kommer att skapa en situation där invandrarbarn i ökad utsträckning blir kvar i hemmen. De går miste om nödvändig språkutveckling och språkträning. Det har blivit på det sättet i Norge, och det finns ingen anledning att tro att det blir på ett annat sätt i Sverige. Den andra sidan av vårdnadsbidraget är att det i kombination med avdragsrätten för hushållsnära tjänster hos välbeställda familjer kan ge underlag för anställande av barnflicka. Cementera invandrarbarn i hemmen och se till att de som är mest välbeställda kan ha barnflicka - så ser verkligheten ut när det gäller vårdnadsbidraget. Regeringen gör också förskolan mindre viktig. Varför är förskollärarna inte med i Lärarlyftet? Det tycker jag är märkligt. Regeringen tänker också avskaffa jämbördigheten mellan utbildning till förskollärare och övriga lärare. Är det bra kvalitet? Är det ett sätt att framhäva förskolan? Naturligtvis inte. Samtidigt försvinner forskningsmöjligheterna när det gäller förskollärarutbildningen. Det kommer naturligtvis att minska forskningsinsatserna när det gäller barnen i de yngre åldrarna och deras förutsättningar. Regeringen försämrar förskolans ekonomiska förutsättningar, riskerar att slita sönder den med en rad system som vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng, saknar helhetssyn på det livslånga lärandet, graderar ned förskollärarutbildningen och stoppar forskning. Det saknas en genomtänkt linje och en fungerande helhet. Man säger att man vill satsa på förskolan, men det talade ordet motsvarar inte verkligheten. Man säger en sak men gör en annan. Vi står bakom alla socialdemokratiska reservationer men markerar nu med att yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5, 6 och 8.

Herr talman! Enligt skollagen har kommuner inte någon generell skyldighet att erbjuda barnomsorg utanför det som kallas "normal arbetstid på dagtid och under vardagar". I stället är det upp till varje kommun att välja om och i så fall på vilka villkor barnomsorg ska erbjudas på obekväm arbetstid. Lagens antaganden om vad som är normalt stämmer dåligt med verkligheten. Allt högre krav på service dygnet runt, sju dagar i veckan betyder att allt fler jobb måste utföras utanför kontorstid. Allra mest har arbetstidens förläggning ändrats för LO-medlemmar, av vilka hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen har obekväm eller oregelbunden arbetstid. Dessutom växer en tredjedel av barnen i Sverige i dag upp med ensamstående föräldrar. Om det normala alltså antas vara att det i varje familj finns två föräldrar som jobbar mellan åtta och fem finns det ganska gott om undantag. Statistiken talar sitt tydliga språk om hur pass illa anpassad den kommunala barnomsorgen är till de rådande förhållandena. Rapporten från TCO förra veckan visar, precis som Peter Hultqvist sade tidigare, att bara hälften av Sveriges 290 kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Bara 40 kommuner erbjuder barnomsorg dygnets alla timmar. De kommuner som inte erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid uppger lite olika skäl. Det är allt från att det inte finns någon efterfrågan alls till att man säger sig inte ha råd. Den undersökning som TCO har gjort redovisar bara kommunernas svar. Vi vet alltså inte hur föräldrarnas faktiska efterfrågan eller behov ser ut. Men att det är för dyrt att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid måste ses i ljuset av vad det kostar att inte göra det, och vem är det som får betala det priset? Alternativen till kommunal barnomsorg är att förlita sig på anhöriga eller att köpa barnpassningen som privata tjänster. Den första lösningen kräver att det faktiskt finns personer i närheten som kan och vill göra ett sådant åtagande, vilket det ju långt ifrån alltid gör. Återstår då att köpa privat omsorg, som Lena Adelsohn Liljeroth förespråkade under frågestunden. Sveriges Yrkesmusikerförbund har räknat ut vad det skulle kosta att köpa barnomsorg sju timmar per kväll fyra kvällar i veckan från ett privat företag. Efter den skattereduktion som får göras för de så kallade hushållsnära tjänsterna blir kostnaden drygt 30 000 kronor i månaden. Om en person i stället anställs direkt av familjen blir kostnaden ungefär 17 500 kronor i månaden. Det ska jämföras med maxtaxan i den kommunala barnomsorgen som är runt 1 200 kronor. Det betyder en mellanskillnad på 16 000-28 000 kronor. Vilken eller vilka föräldrar har råd med det? Arbetssökande föräldrar riskerar också att hamna i en fullkomligt orimlig situation om de erbjuds jobb med obekväma arbetstider. Regelverket i a-kassan tar nämligen inte hänsyn till om kommunen erbjuder barnomsorg utanför kontorstid. Tackar man nej till ett anvisat jobb därför att det inte går att orda barntillsynen förlorar man alltså sin a-kassa. Det är naturligtvis fullkomligt oacceptabelt att föräldrar och barn ska straffas ekonomiskt därför att de råkar bo i en kommun som inte erbjuder barnomsorg när den behövs. Skollagen måste ändras så att den stämmer överens med hur dagens arbets och familjeliv faktiskt ser ut. Ska vi nå målen om likvärdiga villkor för alla barn, jämställdhet i arbetslivet och allas rätt till egen försörjning måste barn med föräldrar som arbetar utanför kontorstid garanteras sin rätt till subventionerad och kvalificerad barnomsorg. Jag yrkar därför bifall till reservation 6. Herr talman! En av de mest centrala jämställdhetsfrågorna är hur kvinnor och män ska förmås fördela ansvar för hem och barn lika. Högerregeringen kallar det skattefinansierade vårdnadsbidraget för valfrihet för barnfamiljerna att ordna sin barnomsorg. Det är självklart struntprat. Bidraget går inte att leva på. I praktiken förutsätts att den som stannar hemma blir försörjd av någon annan. Det är alltså bara familjer med två föräldrar som ens kan överväga att utnyttja det här bidraget. All tidigare erfarenhet visar dessutom att det blir kvinnorna som stannar hemma och därmed blir beroende av män för sin försörjning. Bidraget kommer också att stjäla resurser från den kommunala barnomsorgen, vilket självklart kommer att ha effekter på kvaliteten. Risken är uppenbar att vårdnadsbidraget på sikt kommer att utgöra ett billigt alternativ för många kommuner jämfört med att satsa på att bygga ut barnomsorgen och verka för mindre barngrupper. Ytterligare ett slag som undergräver kvaliteten i förskolan är den så kallade fria etableringsrätten som tar viktiga ekonomiska resurser från barnen och försvårar kommunernas planeringsarbete. För oss i Vänsterpartiet är det centralt att använda samhällets resurser för att öka jämställdheten och den gemensamma välfärden. Därför är vi självklart emot reformer som så uppenbart motverkar de här målen. Herr talman! Andelen barn som får modersmålsstöd i förskolan har sjunkit drastiskt. Under 1980-talet fick omkring 60 procent av barnen med fler språk än svenska modersmålsstöd. Den siffran var 2005 nere på 14 procent. Bara var fjärde kommun erbjuder modersmålsstöd. En orsak är att det riktade statsbidraget togs bort i början av 1980-talet, samtidigt som kommunernas ekonomi försämrades. Därmed är modersmålsundervisningen ofta lägst prioriterad vid resursfördelningen. Närmare 50 000 barn i förskolan talar ett eller fler språk än svenska. Det är allvarligt att modersmålsstödet inte prioriteras trots att forskning visar att barn med utländsk bakgrund som har goda kunskaper i sitt förstaspråk, som har god kännedom om sin bakgrund och som vistas i flerspråkiga miljöer har bättre möjligheter att lära sig svenska, men även att utveckla färdigheter inom andra områden. Särskilt viktigt är stödet för de yngsta barnen, som är i färd med att utveckla språk och identitet. Flerspråkighet är en fördel för barnet genom att det ger möjlighet att prata direkt med för barnet viktiga personer som exempelvis släkt som inte talar svenska eller som kanske inte ens bor i Sverige. Men det är också en tillgång för samhället. I läroplanen för förskolan står att "förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål." I samma läroplan anges också att förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Men verklighetens drastiska minskning av modersmålsstödet visar att detta inte räcker. I förskolan finns i dag barn som är födda i Sverige och som har flera modersmål inklusive svenska. För dessa barn är modersmålsstödet också viktigt. Vi ska möjliggöra flerspråkighet tidigt i åldrarna. Det gör barn inte bara smartare utan är också en fråga om identitet. Ett sätt att underlätta för förskolan att ge barn modersmålsstöd är att anställa mer personal så att mer tid kan ägnas åt varje barn. Men mer personal i förskolan är inte en tillräcklig åtgärd för att stärka modersmålsstödet i förskolan. Enligt Skolverkets inspektionsrapporter handlar det också om att personalen inte känner till vilka skyldigheter kommunerna har. Därför vill vi ändra skrivningarna i läroplanen för förskolan till en bindande skrivning så att kommunerna och förskolorna blir skyldiga att erbjuda modersmålsstöd. Därmed yrkar jag också bifall till reservation 10.

Herr talman! För säkerhets skull börjar jag med, så att jag inte glömmer bort det, att lägga fram mina yrkanden. Naturligtvis står Miljöpartiet bakom samtliga reservationer där vi finns med, men för tids vinnande yrkar vi bifall enbart till reservation nr 6 om barnomsorg på obekväm arbetstid. När man åker utomlands eller träffar människor från andra länder blir man lite uppmärksam på en del saker vi kan vara stolta över i Sverige. Förskolan tillhör absolut dem. Utskottet var på en intressant studieresa i Sydkorea och Japan under januari. Det gav en del att tänka på i det hänseendet. Dessutom hade jag förmånen att efteråt få prata en hel del med min sons sambo som kommer från Japan. När jag förklarade för henne hur bland annat förskolan och skolan är uppbyggd var det idel förvåning. Det var förvåning över att kvinnor faktiskt har möjligheten till ett eget liv och förvåning över att det finns bra sätt att låta barn utvecklas utanför hemmet. När jag tittar vidare iakttar jag också till exempel utvecklingen i Tyskland. En kristdemokratisk familjeminister driver nu igenom barnomsorg i form av utbyggd förskola och pappamånader. För första gången på länge vänder Tysklands födelsetal uppåt eftersom kvinnorna får möjlighet till eget liv. Den kristdemokratiska ministern har inte gjort det här utan motstånd i de egna partileden. Det är väl tur för henne att hon har lyckats att få ett så snabbt resultat, annars hade hon nog inte kunnat sitta kvar. Det är intressant hur andra länder tar efter den utveckling vi har här i Sverige. Det är intressant hur vi kan vidareutveckla detta. Vi kan säkert stå länge här i kväll och berätta om positiva exempel. När jag har tittat på de motioner som vi ska debattera i kväll finns det en fråga som jag vill lyfta fram och som båda föregående talare har lyft fram. Det gäller barnomsorg på obekväm arbetstid. Om vi ser på hur vårt samhälle utvecklas är det den frågan som står på tur. Jag blir förvånad över det svar som majoriteten i utskottet har skrivit och som jag inte förstår. Det kommer säkert kloka förklaringar, men jag begriper för mitt liv inte vad en barnomsorgspeng kommer att göra åt barnomsorg på obekväm arbetstid - såvida inte denna barnomsorgspeng är väldigt hög. Det kan den naturligtvis vara, och det finns säkert kloka synpunkter. Jag har själv varit med om en vända i Miljöpartiet. Jag kan ärligt medge att vi från början inte alls var förtjusta i barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag var själv i den mycket intressanta situationen att å ena sidan förhandla i riksdagen i frågan och inte vilja ha ett lagkrav och å andra sidan som kommunalråd i Södertälje vara med och inrätta barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi såg att våra kommuninvånare behövde detta. Vi såg att ett modernt samhälle bygger på tider utanför den reglerade arbetstiden. Det är inte ur ett barnperspektiv en försvarlig hantering att låta barnen åka karusell mellan släkt och vänner. Barnen behöver trygghet. Den tryggheten kan samhället ge dem vid obekväm arbetstid. I Södertälje arbetar man antingen på Scania, Astra eller inom sjukvården - de största arbetsgivarna som det här kan gälla. Det här har lett till att vi i Miljöpartiet har ändrat oss och säger att vi starkt förespråkar att ändra skollagen på den punkten. Vi ska skriva in en rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det här är nästa steg som måste tas. Vi vet också att det finns enskilda motioner från medlemmar i alla allianspartier om att införa detta. Då blir jag förvånad över denna hänvisning till barnomsorgspengen. Nu vet jag inte exakt hur denna kommer att se ut. Jag har inte kunnat utläsa det vare sig här eller i några andra papper. Det vore intressant med ett besked i kväll om det här innebär en barnomsorgspeng för barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag tror att många medlemmar framför allt inom TCO, som har drivit kravet hårt, vore intresserade av ett sådant svar. Det här rimmar inte heller med alliansens politik. Ni skapar ett utanförskap på detta sätt. Det är ett utanförskap både för barnen, som hamnar i en otrygg situation, och för någon part av föräldrarna, oftast kvinnorna, som inte kan utföra det arbete som de annars har och som de vill bidra med i samhället. För Miljöpartiet är det här en viktig del i förskolans utveckling. Vi ska ur ett barnperspektiv se på om vi kan ge barnen den tryggheten att de även under kvällar och nätter kan få reglerad och trygg omsorg som de vet att de kan återvända till alla de kvällar då antingen mamma eller pappa arbetar för att försörja sig. Det vore intressant att få veta mer om detta. Jag hoppas att vi kan får svar i kväll. Därmed, herr talman, vill jag avsluta mitt anförande och hoppas på ett svar i frågan så att den barnomsorg och förskola som vi är stolta över i Sverige kan fortsätta att utvecklas positivt för barnens skull.

Herr talman! Har ni liksom jag hämtat och lämnat barn på förskolan under ett stort antal år? Jag ställer frågan till oss alla här inne men också till andra som lyssnar. Vilken erfarenhet har vi av den svenska förskolan? Min erfarenhet är god. Visst fanns det dagar när något av barnen kunde stå i fönstret och gråta och tycka att det var alldeles bedrövligt att man var tvungen att lämna en tidig morgon. Men fler var väl de eftermiddagar då det inte alls var så populärt att mamma kom och hämtade sina barn i förskolan. Det var en så fantastiskt fin verksamhet som främjade utvecklingen på många olika sätt. Då ville varken Elina eller Kalle avbryta leken för att följa med hem. Det fanns många viktiga personer. Det är viktiga personer i människors liv oavsett om de finns i förskolan eller i någon annan form av barnomsorg. Viktiga personer i mina barns liv hette Kristina, Ritva och Karina. Det var i princip bara kvinnor. Det var inte många män på förskolan. De ledde en pedagogisk verksamhet med leken som redskap som var ett viktigt första steg i mina barn lärande. Dokumentationen av barnens arbete var fantastisk att följa. Alliansregeringen lyfter i alla sammanhang fram betydelsen av att satsa tidigt. För att öka kvaliteten i den svenska förskolan aviserar regeringen i budget för 2008 tydligare mål i förskolans läroplan, en regelbunden nationell kvalitetsgranskning och ökade möjligheter till fortbildning för förskollärare. Det blir också ett led i att stärka förskolans pedagogiska uppdrag. Herr talman! I år är det tio år sedan läroplanen för förskolan infördes. Det är en ganska tunn skrift på cirka tio sidor men med ett på många sätt mycket bra innehåll. Man nämner betydelsen av språkutvecklingen, som vi har hört om tidigare i debatten, men också den tidiga matematikinlärningen - inte på det sätt som man har när man börjar grundskolan utan med förskolans pedagogik som förtecken. Vi vet att barns språkfönster står på vid gavel vid tre års ålder. Det finns spännande förskolor som arbetar för att barn ska få två starka språk. Regeringen planerar nu för allmän förskola för alla barn från tre års ålder. Förskolan har vi hört mycket gott om. Det finns ett starkt stöd för den svenska förskolan bland många föräldrar. Man är mycket nöjd med den verksamhet man har sina barn i. Det handlar om både den dagliga omsorgen, den pedagogiska utvecklingen, möjligheten till utelek och naturupplevelser, miljökunskap, entreprenörskap - som har nämnts - och också en början till det egna lärandet. För Centerpartiet och alliansregeringen är kvalitet genom hela skolsystemet en viktig faktor, från förskola till högskola. Vad är då bra kvalitet? Som jag ser det är det när man ser varje enskilt barn. Det är duktiga människor som leder verksamheten både när det gäller omsorg och pedagogik och som skapar stimulerande och spännande situationer och miljöer som främjar barns utveckling. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet är oerhört viktig. Därför vill vi också stärka stödet till förskollärarnas fortbildning. Vi vill också förtydliga uppdraget och poängtera samspelet mellan förskola och hem. Det är föräldrarna som har ansvaret för sina barns fostran och utveckling, men här kan förskolan docka vid när föräldrarna lämnar sina barn på förskolan. Därför är kontakten mellan hem och förskola viktig. När jag tittar på de motionsyrkanden som finns slås jag av att det inte är mycket nytt som kommer. Mycket av det positiva som man lyfter fram finns redan på många sätt framskrivet i läroplaner och andra styrdokument för förskolan. Det jag kan se är möjligtvis en rädsla för att skapa en valfrihet för föräldrar och familjer att under barnens tidiga år ha den barnomsorg som man tycker passar den situation man själv är i. Därför är jag glad att vi har en förskola i absolut världsklass, som alliansregeringen fortsätter att stärka på många olika sätt, och att vi öppnar med frivilligt vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng som tillsammans med den fria etableringsrätten kan vara en del av det svar som Mats Pertoft efterfrågade när det gällde barnomsorg också på obekväm arbetstid. Jag blir bekymrad när vi inte i ett land som Sverige, med så stora olikheter på många olika sätt, kan främja en valfrihet och en möjlighet för föräldrar att välja sina liv. Vi vet att många upplever stora svårigheter med att få vardagspusslet att gå ihop. Därför har alliansregeringen på många olika sätt ansträngt sig för att människor ska få en större möjlighet att välja sina liv. Jag har redan nämnt en del insatser på barnomsorgsområdet, men jag skulle också vilja lyfta fram hushållsnära tjänster och andra delar som gör det möjligt för människor att ha ett större inflytande över hur man utformar sitt liv. Med dessa synpunkter vill jag för Centerpartiets del yrka bifall till förslaget i UbU7 och avslag på motionerna.

Herr talman! I dag kom det en TCO-rapport till alla riksdagens ledamöter. Där konstateras att cirka hälften av landets kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är orimligt att yrkesarbetande föräldrar med obekväm arbetstid måste överväga att flytta för att det inte finns omsorg för barnen när de arbetar. Arbetssökande inom en mängd yrken kan inte söka jobb i ett stort antal kommuner eftersom barnomsorgsfrågan inte är löst. Detta är inte rimligt. Vi anser att skollagen måste ses över för att på ett distinkt sätt tydliggöra barnens rätt till omsorg på kvällar, nätter och helger och för att på det sättet också skapa en valfrihet för familjerna och föräldrarna. Hittills har regeringen inte varit beredd att vidta några åtgärder. Jag har i interpellationsdebatter i detta ämne tidigare fått besked från Björklund att hans utgångspunkt i detta arbete är att det inte är önskvärt att införa någon generell rätt till kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid. Oavsett hur man motiverar och hur man förklarar, om man inte är beredd att ta steget att tydliggöra detta, vara distinkt i en ny skollag och se över denna punkt så blir det inget och får ingen effekt i praktiken. Tänker ni göra något på denna punkt eller inte? Har ni påverkats av debatten eller inte? Är ni beredda att på något sätt stärka detta så att kommunerna agerar i denna riktning?
Herr talman! När det gäller barnomsorg på obekväm arbetstid nämnde jag i mitt anförande att det med en del av de åtgärder som vi planerar finns en större möjlighet att som förälder kunna välja barnomsorg också på obekväm arbetstid. Med fri etableringsrätt kan man också tänka sig att det finns möjlighet att förskolor öppnar som har andra öppettider än den ordinarie förskolan. För det ska väl sägas att det oftast är barnomsorg på den obekväma arbetstiden som det handlar om. Det pågår ett arbete med skollagen. Men vi kan också se att hälften av landets kommuner har valt att ha barnomsorg på obekväm arbetstid. Självklart är det också en viktig faktor när det gäller att attrahera människor att bosätta sig i olika kommuner. Det är ett kommunalt ansvar.